Fru talman! Låt mig först få kommentera Sten-Ove Sundströms inlägg beträffande ny flygstation i Luleå och flygplatsfrågan i Arvidsjaur. Regeringen har nyligen anvisat 20 milj.kr. för omoch tillbyggnad av nuvarande stationshus i Luleå. Men av den socialdemokratiska reservationen kan man få det intrycket att något nytt skulle ha framkommit efter det att luftfartsverket lagt fram sitt ramprogram, nämligen att flygvapnet av säkerhetsskäl ville separera den militära och civila trafiken på flygplatsen. Det är riktigt att chefen för flygvapnet har den principiella ståndpunkten att den civila och militära trafiken skall separeras på samtliga militära flygplatser där flygvapnet samverkar med civila intressenter. Enligt vad jag har erfarit har chefen för flygvapnet dock inget krav på att nuvarande flygstation i Luleå skall flyttas. Man gör således den bedömningen att flygvapnets intresse av en mer acceptabel separering av trafiken inte kan tillmätas sådan betydelse att ett nytt stationsområde skall byggas. Ytterligare militära argument som enklare vakthållning och mer praktiskt utnyttjande av taxibanesystemet ändrar enligt chefen för flygvapnet inte denna bedömning. Beträffande flygplatsen i Arvidsjaur vill jag återge vad utskottet har skrivit på s. 36 i sitt betänkande. Det lyder på följande sätt: ”Frågan om en ny flygplats har vidare enligt propositionen aktualiserats i samband med förläggningen av ett fredsförband till Arvidsjaur. Lufttransportutredningen anser emellertid detta projekt ur transportförsörjningssynpunkt vara föga angeläget. Med hänsyn härtill yrkar jag avslag på reservationerna 8 och 9. I motion 1981/82:1846 har jag jämte några centerpartister framhållit vikten av bibehållandet av det inrikes kortdistansflyget på Bromma. När riksdagen i december 1980 mot vår vilja beslutade flytta Linjeflygstrafiken från Bromma till Arlanda framhölls motivet vara miljöolägenheter, alltså för starkt buller. Jetflyget förorsakade mycket buller och skulle bort. Att grundorsaken för er som ivrade för att få bort Brommaflyget var önskvärdheten av att få använda marken till bebyggelse ville ni inte låtsas om. För oss som bor på orter inom viss kortare distans från Stockholm har flyget med Brommas närhet till huvudstaden varit av stor betydelse för våra företags möjligheter att få snabb kontakt med Stockholm. Det gäller t.ex. Karlstad, Jönköping, Visby, Ronneby, Kalmar, Växjö, Sundsvall och Borlänge. Snabba flygförbindelser har varit och kommer att förbli en fråga om sysselsättning och en riktig regionalpolitik över hela vårt land. Majoritetsbeslutet, som dikterades av socialdemokrater och vpk-are med stöd av någon enstaka röst från den icke-socialistiska sidan, var till stor skada för regionalpolitiken. Det vill jag klart säga ifrån. För centerns del pekade vi på de tekniska förbättringar som förväntades för att få fram tystare plan inom en kort tid. Detta tog ni ifrån socialdemokraternas och vpk:s sida ingen hänsyn till. Våra ambitioner var att också få en bullerdämpning genom tystare plan på kortdistansflyget, som skulle ha inneburit miljöfördelar för flygplatserna ute i landet, bl.a. i Karlstad. Men detta spelade ingen roll för er på den socialistiska sidan. Det fanns ingen omtanke om dessa flygplatsers situation. Bara Bromma blev av med flygbullret fick det sedan bullra hur mycket som helst i Karlstad m.fl. platser. Ni hävdade då att BAe 146, som var under tillskapande, bara var en ritbordsprodukt som inte var något att resonera om. Nu har vi börjat få fram facit i de här frågorna. Trafikutskottet var för några dagar sedan i Linköping, och vi kunde med egna ögon konstatera att BAe 146 nu är färdigt och verkligen är ett tystgående plan. Vi fick ju själva lyssna. Nya svensktillverkade tystgående plan, Saab-Fairchild 340, finns också snart i marknaden. Med detta har vi fått bekräftat att vi från regeringssidan hade rätt — Bromma borde vara kvar. Istället för att flytta och bygga på Arlanda skulle vi ha använt pengarna till inköp av tystgående plan. Då hade vi fått en bättre miljö, mindre buller vid flera av våra flygplatser samtidigt som vi medverkat till bättre kommunikationer med Stockholm och därmed skapat möjligheter för en bra lokaliseringspolitik över hela landet. Till sist: Stockholms läns landstings märkliga agerande i denna fråga bör enligt min mening kunna ge regeringen anledning att pröva flygplatsfrågan i Stockholm i alla dess tänkbara aspekter. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till trafikutskottets hemställan på alla punkter.
Fru talman! Bertil Jonasson säger att den militära och civila trafiken kommer att fungera ändå. Det är klart, visst fungerar den på sitt sätt. Men det är inte tillfredsställande säkerhetsmässigt att man tidvis får sitta och vänta i ett flygplan ganska långa stunder, medan den militära flygtrafiken korsar banan. Det har hänt vid ett par tillfällen att man har fått vänta ganska länge i sådana sammanhang. Sedan skall vi komma ihåg att det, även om man satsar de här 20 miljonerna på den gamla flygstationen, ändå bara är att bygga en något bättre övergångsterminal än den provisoriska barack som finns f. n. Men eftersom det rör sig om ganska mycket pengar kunde man å andra sidan utnyttja dessa till att förlägga en ny terminal där den verkligen hör hemma, dvs. på rätt sida om fältet och på rätt sida om taxibanan. Det är ju på det sättet att när ett flygplan taxar in på taxibanan måste det korsa huvudbanan för att komma till stationsbyggnaden. När det sedan gäller förläggning av ett nytt flygfält till Arvidsjaur kan det inte hjälpas att man blir litet besviken på Bertil Jonassons argumentation. Vad han egentligen gör är att han citerar de tunna argument som finns redovisade i utskottsbetänkandet på sex och en halv rader. Man säger helt enkelt att det inte finns några förutsättningar, därför att det anses från trafikförsörjningssynpunkt vara ett föga angeläget projekt. Det är beklagligt, eftersom ju statsmakterna har slagit fast att förbandet skall finnas där och också indirekt utlovat bättre kommunikationer. Nu finns alltså chansen att åstadkomma detta genom att bygga upp flygfält där. Det ger kommunikationer som inte bara gynnar regionens näringsliv och invånare utan inte minst gynnar de personer som arbetar vid förbandet och de värnpliktiga, som ibland har väldigt långa resavstånd till sina hemorter. Det skulle alltså ge en extra ”kick” åt regionen och sätta fart på den s.k. glesbygd som finns i detta område. Det är beklagligt att man skall behöva föra denna argumentation med en centerpartist, eftersom centern säger sig företräda glesbygdens intressen. Men i det här sammanhanget går man helt klart i konfrontation med de intressen som finns i detta glesbygdsområde.
Fru talman! Bara två korta kommentarer till Bertil Jonassons inlägg. Den första är att man nog inte skall vara så där alldeles entusiastisk, Bertil Jonasson, till det där engelska planet. Det är kommersiellt sett ännu ganska ohävdat på marknaden, det har varit svårt att komma till tals, det drar rätt mycket bränsle osv., så var inte alltför optimistisk! Men jag begärde närmast ordet, fru talman, för att säga att Bertil Jonassons idé om omprövning av beslutet självfallet saknar aktualitet efter det besked som regeringen alldeles nyss gav. Jag tycker kanske att en erfaren riksdagsman som Bertil Jonasson på samma sätt som kommunikationsministern skulle respektera de riksdagsbeslut som är fattade.

Fru talman! När Sten-Ove Sundström säger att man skall bygga stationsbyggnader på rätt sida skall vi ha klart för oss att det kommer att kosta betydligt mera pengar för staten, men också på den kommunala sidan. Det får man inte glömma bort i det här fallet. Visst kan man önska att göra ombyggnader. Så gäller också i Arvidsjaur. Men vi får också ta hänsyn till att det finns ganska litet trafik där, och det är ändå så att vi inte har hur mycket pengar som helst. Vi har kanske angelägnare uppgifter. Det går an att önska väldigt mycket — det är inte lika enkelt att svara upp till det. Så en annan sak. När Sten-Ove Sundström pratar om att vi från centern skulle vara negativa till en öppen bygd och en bygd där det händer en hel del, måste man väl ändå kunna peka på sådana saker som inlandsbanan. Om den kunde upprustas, skulle man kanske ha betydligt mer att vinna på det. Till Bertil Zachrisson, som säger att vi inte skall vara för entusiastiska för det nya planet, vill jag ha sagt att planet först och främst gav oss ett bra intryck. Man skall också veta att det finns stora planer på Saab, som är långt framme med de andra planen. Det gör att man kan säga att man får betydligt bättre möjligheter i den vägen. Det är riktigt, Bertil Zachrisson, att jag har suttit i riksdagen så pass länge att jag har vant mig vid det och respekterar de beslut som riksdagen har fattat. Men hela den diskussion som har pågått, inte minst inom Stockholms läns landsting, har gett vid handen att jag både som riksdagsman och som svensk medborgare tycker att man även där borde respektera sådana beslut och finna sig i dem, med hänsyn till all den debatt som vi tidigare har fört i denna fråga.
Fru talman! Nu säger Bertil Jonasson att det kommer att kosta betydligt mer pengar för både staten och kommunen, om man lägger flygterminalen på rätt sida av flygfältet. Självfallet kommer det att göra det. Men det måste väl ändå vara bättre att lägga den på det område där den passar in i förhållande tilltaxibanor och i förhållande till den militära trafiken än att åstadkomma ett provisorium som är och kommer att förbli ett provisorium, eftersom man som sagt bl.a. har byggt taxibanor för att terminalen skall ligga på andra sidan fältet. Låt mig sedan säga beträffande Arvidsjaur och ett nytt flygfält i den regionen, att jag blev mycket förvånad när Bertil Jonasson sade att dessa satsningar på flygplatsen inte får kosta hur mycket pengar som helst. Jag tycker att det är märkligt att man från centerpartiets sida för den här argumentationen gentemot glesbygden. Jag anser att vi bör satsa pengar på glesbygden, inte minst när det gäller att åstadkomma bättre kommunikationer. Med tanke på de problem som finns i Norrbottens inland och i glesbygden kan man verkligen inte tillsluta plånboken, utan man måste öppna den, även om det är skralt i moder Sveas kassa. Slutligen vill jag säga att upprustning av inlandsbanan inte är något alternativ till en flygplats i Arvidsjaurregionen när det gäller snabba kommunikationer för värnpliktiga och anställda vid förbandet som har lång resväg, t.ex. från huvudstaden upp till Norrbottens inland. Man bör ha bägge delarna. Jag instämmer i att det är viktigt att vi rustar upp järnvägen. Men det intresset står inte i motsättning till byggande av en flygplats i regionen. Det finns utrymme för bägge typerna av kommunikation.
Fru talman! Visst kan vi ha önskemål, Sten-Ove Sundström, om att det och det skall bli upprustat. Men det kostar pengar. Trafikvolymen i Luleå är ju inte så stor att man kan låta bli att ta hänsyn till vad det kostar och vad man kan få i stället. Man kan kanske göra mer för pengarna. Samma sak gäller Arvidsjaur. Om man i stället satsar pengar på inlandsbanans upprustning, kan den bli betydligt viktigare för både näringsliv och sysselsättning. Vi skall i detta sammanhang komma ihåg att det transportstöd som utgår för dessa bygder är en bra sak för näringslivet och för arbetstillfällen åt människorna. Då skall man inte stirra sig blind på flyget. Man få se till helheten, se till att de pengar man satsar får största möjliga effekt. Det är på det sättet som riksdagen måste agera.

Fru talman! När det gäller trafikutskottets betänkande om anslag till Luftfart och om vissa luftfartspolitiska frågor, som kammaren behandlar just nu, vill jag till att börja med instämma i de synpunkter som min partioch utskottskollega Rolf Sellgren tidigare framfört angående behandlingen av vår motion nr 2177. Det är bra att utskottet i allt väsentligt delar den uppfattning som anförts i vår motion och föreslår att riksdagen ger regeringen detta till känna. Luftfartens utveckling är nämligen av mycket stor betydelse för olika regioners näringsliv och service. Det talas ofta i dessa dagar om jämställdhet i samhället. Inom trafikom rådet har vi fortfarande stora skillnader i olika landsändar. Därför måste målsättningen vara att skapa sådana betingelser för luftfartens sekundärlinjenät att vi inom alla regioner i landet upplever en rimlig jämställdhet vad gäller tillgången till en god trafikförsörjning. Utvecklingen inom luftfarten har varit positiv för stora delar av landet. För den region jag själv kommer ifrån, Kalmar län, har denna utveckling betytt mycket. Genom att vi har ett svagt utvecklat järnvägsnät har de flyglinjer vi nu har tillgång till inneburit väsentliga förbättringar ur kommunikationssynpunkt. Därför var det med stor oro vi kom att betrakta förslaget om inrikesflygets utflyttning från Bromma till Arlanda. Den 17 december 1980 togs ett beslut här i riksdagen som många av oss helst velat kommentera med orden: Härtill är jag nödd och tvungen. För oss somi första hand kämpat för ett väl fungerande inrikesflyg även när det gäller våra förbindelser med kungl. huvudkommunen blev detta beslut ett nederlag. Men alla synpunkter måste ju vägas in, och vi böjde oss för kravet på en bättre miljö för befolkningen runt Bromma flygplats. Linjeflygs jetflyg skall alltså enligt riksdagens mening flyttas ut till Arlanda. Beslutet innebar dock att vissa villkor skulle uppfyllas. Bl. a. uttalade riksdagen att en absolut förutsättning, när jettrafiken flyttas över från Bromma till Arlanda, är att kollektivtrafikförbindelserna mellan Stockholms city och Arlanda förbättras. Detta har riksdagen upprepat våren 1981 och kommer väl att göra det än en gång i dag, eftersom utskottet så har föreslagit. Vad görs då åt denna fråga? Jag skulle vilja svara med två ord: Platt intet! Man skjuter undan frågan som varande oväsentlig. Eller man gör som socialdemokraterna: fortsätter att driva förslaget om en spårbunden trafik mellan Stockholms city och Arlanda-— ett projekt som är dömt att misslyckas, eftersom det är helt orealistiskt på grund av kostnaderna. Först presenterades, om jag minns rätt, en summa på 630 miljoner, och nu är det snudd på 2 miljarder som man begär för att genomföra projektet. Men det är klart att skenet kan ju socialdemokraterna alltid hålla uppe en tid till. Målet är väl att förhala frågan tills utflyttningen är ett faktum — sedan får flygpassagerarna ta sig fram mellan Stockholms city och Arlanda bäst de vill. En annan fråga har också strandat, nämligen uppgörelsen mellan landstinget och regeringen om kostnadsfördelningen när det gäller investeringarna på Arlanda. Den här biten har ju diskuterats ingående tidigare i inläggen i dag. Här måste givetvis regering och landsting snarast komma överens; i annat fall är det ytterligare ett av de villkor som riksdagen ställde i tidigare beslut som inte kan uppfyllas. Kvar står snart endast ett tredje av riksdagens villkor, nämligen tidsplanen. Och tidsplanen tycks för många vara den fråga som det under alla förhållanden inte får ruckas på. Men om man inte uppfyller de övriga av riksdagen stipulerade kraven, hur skall man då kunna hålla tidsplanen? Bertil Zachrisson har återgivit luftfartsverkets brev i valda delar, där kostnadsfördyringar på grund av förseningar redovisas. Man kan i sanning säga att det skulle vara ett beslut med ansvar, om man — som förordats här — skulle förskottera pengar eller betala pengar i fall där man inte vet vad det blir för uppgörelse med landstinget. Det finns ju flera landsting och flera flygplatser, och det här skulle bli en prejudicerande lösning som kanske manar till efterföljd när det gäller andra landsting. I utskottsbetänkandet säger vi nu på nytt att tidigare riksdagsbeslut skall gälla. Det förutsätter givetvis att alla ställda förutsättningar uppfylls. Hur kan man, som man gör från s-håll, driva tidsplanfrågan före allt annat? Nej, skall Stockholms inrikesflyg som Linjeflyg bedriver med jetplan flyttas till Arlanda, så måste vi stå för de beslut vi tidigare varit överens om — nämligen att samtliga förutsättningar skall uppfyllas. Det gäller bl.a. väsentligt förbättrade marktransporter och ekonomisk överenskommelse med landstinget. Vi som egentligen inte ville rösta för en utflyttning till Arlanda, vi kräver åtminstone att riksdagens ledamöter, som drev denna utveckling i december 1980, nu står fast vid samtliga i besluten ingående delar.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
Fru talman! Jag vill bara helt kort säga att vi självfallet står fast vid det som vi har sagt. Det skall till alla delar uppfyllas. Men naturligtvis innebär det, Eric Rejdnell, att också tidsplanen skall hållas. Den är ju en del av det hela. Icke mindre angeläget är detta med tanke på att bygget redan är i gång. Som väl är har kommunikationsministern nu lämnat ett, som jag upplever det, lugnande besked på den här punkten. Det blir på det sättet att regeringen vidtar åtgärder så att man kan fortsätta bygget. Något annat vore fullständigt orimligt. Såvitt jag förstår är därför de frågor som Eric Rejdnell tar upp inte längre av intresse. Jag vill något kommentera frågan om förbindelserna med Arlanda. Det är inte alls så att ”platt intet” har gjorts. Tvärtom har Stockholms kommun varit, och är, mycket aktiv. Man har redan på ett hyggligt sätt ordnat med förbindelserna från Norrtull och upp till Haga norra. Man är vidare i färd med att se över sträckan från Norrtull och ner till Centralen. Men det bästa sättet att lösa frågan är alltså att få en spårförbindelse. Det är litet löjligt att svänga sig med miljarder på det sätt som Rolf Clarkson tidigare gjorde. Projektet kostar faktiskt inte så mycket pengar. Seriösa industrimän har suttit och tittat på det här. Deras kostnadskalkyler ligger i dagens penningläge på omkring 750 milj.kr. Dessa industrimän, med företrädare för ASEA ispetsen, säger att projektet är utomordentligt bra. Det är ett lönsamt och ett ekonomiskt rimligt projekt. Man ärt.o.m. beredd att genomföra det på egen risk, herr Rejdnell! Eric Rejdnell berömmer sig ju ibland av att stå näringslivet nära. Om han nu inte litar på mig, så borde han kunna lita åtminstone på dess företrädare. Jag är helt övertygad om att upprättandet av en spårförbindelse med Arlanda, i samspel med en lösning av problemen när det gäller spårkapaci teten i Stockholm över huvud taget — det vill jag understryka, eftersom det ju är en större kostnad; det är jag helt villig att medge — inte skall belasta Arlandaproblemet i och för sig. Men med den här lösningen kan transporterna ut till Arlanda ordnas på ett verkligt rationellt sätt. Jobba för det, herr Rejdnell! Sörj inte i förtid, utan gläds i stället åt att inrikesflyget nu äntligen kommer att få en bra och eifektiv markterminal i den nya inrikeshallen i Arlanda!
Fru talman! Det är intressant att höra Bertil Zachrisson tala om kostnaderna för den spårbundna trafiken. Den siffra som först nämndes var, om jag minns rätt, 630 milj.kr. Men den siffra som SJ tog fram var ju 1,7 miljarder kronor! Frågan är bara vad man skall tro på. Men om nu de här lösningarna trots allt skulle kunna komma till stånd genom en uppgörelse om kostnadsfördelningen, hur menar Bertil Zachrisson då att vi skall kunna tro på den möjligheten? Man kan ju inte ens komma fram till sådana överenskommelser som av hävd träffats om att landstinget skall betala 37,5 70. När man inte ens kan komma överens om detta, hur skall man då kunna komma överens om vare sig markuppköp eller annat som behövs för den spårbundna trafiken? Om inrikesflyget skall flyttas till Arlanda — som vi har fattat beslut om, ett beslut som inte heller jag gått ifrån — skall de förutsättningar som angavs i samband med det beslutet också gälla. Då kan man inte sätta tidsplanen först. Det finns ju andra väsentliga faktorer som också måste beaktas, t.ex. marktransporterna. I det sammanhanget talar man om en restid på 24 minuter mellan Stockholms city och Arlanda i stället för nuvarande 40-45 minuter, som det tar att köra dessa 45 km. Dessa bitar måste man också ta hänsyn till. Sedan får vi hoppas att tidsplanen kan hållas. Men för att den skall kunna hållas, måste man ha tryck på de andra bitarna.
Fru talman! SJ:s siffra på 1,7 miljarder är inte alls konstig. Till största delen rymmer den kostnader för upprustningen av de övriga avsnitten av spåren, fjärrtrafikens kostnader och annat. Som jag sade skall detta självfallet inte belasta Arlanda. Men vill man litet propagandistiskt utnyttja denna siffra, kan man — som flera har gjort i debatten — litet vårdslöst svänga sig med den. Jag tycker att man klart skall redovisa vad som utgör kostnaden för det ena och det andra. I detta fall rör det sig alltså inte alls om några häpnadsväckande siffror. Jag vill sedan bara rätta till ett misstag. Landstinget och staten är inte alls oeniga om vad landstinget skall betala för flyttningen till Arlanda. Det är man överens om — man hart.o.m. skrivit på ett preliminärt papper om det. Tvisten gäller en helt annan och ovidkommande fråga, inte landstingets del i flygplatsens investeringar.
Fru talman! Bertil Zachrisson måste väl ändå hålla med om, att om riksdagen skulle ta på sig ansvaret att till ett landsting i detta land förskottera pengar i ett ärende där vi inte har någon överenskommelse, skulle detta kunna bli prejudicerande för övriga landsting. Det ansvaret tycker jag inte att man kan ta på sig som riksdagsledamot. Man måste skilja på i vilken instans man sitter.

Fru talman! Stora ekonomiska belopp läggs ned på att upprätthålla goda flygförbindelser både inom Sverige och på utrikesnätet. Betydande investeringar har gjorts under 1970-talet, vilket resulterat i de nya stora flygplatserna Sturup och Landvetter samt utbyggnaden av utrikesterminalen på Arlanda. Det är av stor betydelse att dessa investeringar också utnyttjas på ett acceptabelt och ekonomiskt riktigt sätt. Enligt den senast tillgängliga statistiken ökade passagerartrafiken på Sturups flygplats något under ettårsperioden april 1981-mars 1982 jämfört med motsvarande tidsperiod ett år tidigare. Passagerartrafiken i reguljär linjefart ökade totalt sett med ca 8 90. Framför allt är detta ett resultat av klara uppgångar på inrikesnätet. Antalet inrikes avresande ökade med 14 96, medan antalet utrikes avresande minskade med en tredjedel. Chartertrafiken ökade under samma tidsperiod tämligen kraftigt. Trots de uppgångar som skett under året — och som till stor del väger upp tidigare nedgångar — är det ställt utom allt tvivel att kapacitetsutnyttjandet på Sturup fortfarande är alltför lågt. I ett frågesvar i riksdagen den 11 december 1980 framhöll den dåvarande kommunikationsministern: ”Flygplatsen, som dimensionerades för utrikestrafik, har fortfarande ett betydande kapacitetsöverskott. Det gäller i första hand bansystem och uppställningsplatser men också terminalen.” Vidare framhölls att kommunikationsministern bedömde att ”vi om ungefär ett halvår har en hel del förslag från SAS-ledningens sida om hur man effektivare skall utnyttja de svenska flygplatserna”. Därefter har emellertid inte särskilt mycket inträffat. På bara 15 minuters flygväg från Sturup planeras nu för en utbyggnad av Kastrups flygplats utanför Köpenhamn för — beräkningsvis — mellan 4 och 5 miljarder kronor. Trots att olika länder är berörda, borde det vara rimligt med ett sammanvägt svensk-danskt samhällsekonomiskt synsätt. Detta skulle sannolikt leda fram till att Sturup övertog en del av Kastrups reguljära avgångar och att pendeltrafiken samtidigt förbättrades. Sturups flygplats står i dag, enligt mitt förmenande, som ett monument över alltför många politikers sätt att planera. Man bygger stort, utan att i förväg göra några marknadsmässiga bedömningar. Men när nu politikerna en gång har sagt A i en fråga, måste de rimligtvis också säga B, dvs. i det här fallet försöka se till att öka antalet flygningar. Trafikutskottets betänkande skall, som jag ser det, ses som en viljeinriktning åt det hållet. Årets utskottsskrivning går därför längre än svaret på motsvarande motionsyrkanden för ett år sedan. Den gången sade sig utskottet förutsätta ”att regeringen och luftfartsverket noga följer frågan och tar de initiativ som kan anses påkallade”. Den här gången begär utskottet att regeringens överläggningar med berörda parter — och initiativ som kan följa på detta — bör redovisas i kommande budgetproposition. Detta vill utskottet ge regeringen till känna. Det må synas som om skillnaden är liten, men vad utskottet har gjort är att ta steget från att förutsätta att regeringen gör någonting i den här frågan till att också avkräva den ett resultat. Det bör ligga inom möjligheternas gräns att få till stånd ett betydligt bättre kapacitetsutnyttjande av Sturup. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan i denna del.

Fru talman! Landvetters flygplats utanför Göteborg har tillkommit för att tillvarata i första hand Västsveriges behov av flygtransporter vad gäller både passagerare och flygfrakt. Man planerade dessutom att kunna ta till vara den internationella flygfrakt, både för export och för import, som skulle kunna sammanföras från stora delar av Mellansverige, och därmed slippa anlita Kastrup. Denna flygplats har ständigt lidit av kapacitetsbrister och har därmed vållat inte bara flygpassagerarna utan även varuägarna verkliga bekymmer, genom mycket ofta uppkommande förseningar m.m. Landvetters flygplats är den första svenska flygplats som byggts med tanke på en ökad flygverksamhet, och hela projektet har tillkommit efter godkännande av riksdag och regering. Dimensioneringsåren har för olika delar av anläggningen angetts till 1985-1988. Detta bör man ha i minnet, när man bedömer utnyttjandegraden i fråga om bl.a. stationsbyggnaden i dag. Antalet passagerare som hade satts som mål för 1990 var ca 3 000 000. I dag ligger det totala antalet på ca 1713 000. Vad gäller flygfrakten är den totala kapaciteten ca 110 000 ton. I dag ligger den totala flygfrakten på ca 16 400 ton. Man har alltså inte nått upp till de mål som är uppsatta, men det är fortfarande några år kvar till det årtal då man skall ha fullt utnyttjande av flygplatsens kapacitet. För att stimulera verksamheten har flygplatsens personal lagt ner ett förtjänstfullt arbete. Flygplatsen har de allra bästa förutsättningar för att kunna lyckas, bli bra och inkomstbringande. Personalen är nu intrimmad på flygplatsen, visar ett mycket gott kunnande och handhar den med stort intresse och goda ambitioner. Driftskostnaderna nedbringas genom personalens medverkan till de lägsta möjliga. Inkomsterna ökar och synes bli bättre än vad som beräknats. De förnämliga instrumentlandningssystem som sedan förra året utnyttjas av bl.a. SAS innebär att man flyger med siktvärden på 30 meter vertikalt och 400 meter horisontellt, vilket gör att flygplatsens regularitetsvärden är goda, oftast över 99 Jo. Det var därför bekymmersamt när kommunikationsministern genom sin defensiva skrivning i propositionen inte tycktes stödja de ansträngningar som görs på Landvetter. Folkpartimotion 2168 får ses mot den bakgrunden. Det är därför så mycket mer glädjande när utskottet i stort sett har tillstyrkt vår motion. Utskottet förutsätter att regeringen med stor uppmärksamhet följer utvecklingen på Sturup och Landvetter och även efter överläggningar med berörda parter tar de initiativ som kan anses påkallade. Utskottet talar också om ett bättre kapacitetsutnyttjande av de båda flygplatserna, då på bekostnad av Kastrup. Detta måste vara en riktig inställning. Det kan inte vara rimligt att ca 3,5 miljoner svenskar nu årligen passerar Kastrup, när de lika gärna kan komma direkt från Sturup och Landvetter.

Fru talman! Jag kan till fullo instämma i vad Kerstin Ekman sade om att det är nödvändigt med åtgärder för att få en ökad flygtrafik, och det gäller både Landvetter och Sturup. Utskottet har som nämnts varit mycket välvilligt och uttalat sig mycket starkt, så jag tycker att motionärerna i den här frågan har blivit över hövan tillgodosedda. Utskottet begär redovisning i kommande budgetproposition, och det är alltså en faktisk beställning till regeringen. Sedan är ju frågan, hur man lyckas i det här avseendet. Jag vill tillägga att en arbetsgrupp, sammansatt av representanter för luftfartsverket, SAS och Svenska handelskammaren, har studerat möjligheterna att erbjuda fler direktlinjer till och från den europeiska kontinenten från både Sturup och Landvetter. Eftersom trafikunderlaget ofta begränsar möjligheterna att utnyttja flygplan av den storlek som motsvaras av 100-110 passagerare för direktlinjer, har man diskuterat förutsättningarna för att ha linjer från Oslo och Stockholm via Landvetter och Sturup. Jag hoppas verkligen att detta skall ge resultat. Man kan naturligtvis tycka att investeringar har gjorts i stora flygplatser som inte har utnyttjats, men man måste bedöma detta efter de förhållanden som rådde när flygplatserna byggdes, då man genom en gynnsam utveckling av flygtrafiken hade helt andra förutsättningar för planeringen. Att de planer man då bedömde som möjliga sedan inte har kunnat genomföras är något för vilket man inte kan lasta de politiker som beslutade den gången.

Fru talman! För något år sedan, i december 1980, fattade riksdagen beslut om nedläggning av jettrafiken på Bromma flygplats och överföring av densamma till Arlanda flygplats. Detta beslut var från regionalpolitisk synpunkt närmast en katastrof för ett län som Gotlands län. En förnyad framställning om omprövning av beslutet har gjorts, men behandlingen i riksdagen förändrade inte det tidigare beslutet. För det gotländska näringslivet, för organisationer och för den offentliga sektorn i vårt län är det en nödvändighet att Bromma bibehålls som flygplats för inrikesflyget. Vi har som bekant endast färjetrafiken som alternativ kommunikation, varför jag vill påstå att flygets betydelse är större för gotlänningarna än för någon annan landsändas befolkning. Det har också från länet, från kommunen och från Gotlands handelskammare gjorts upprepade uttalanden och framställningar om att Visbytrafiken även framdeles skall gå till Bromma. De bullerstörningar som uppgavs vara anledningen till riksdagsbeslutet 1980 kommer framöver att vara undanröjda, enligt uppgifter som har framkommit efter trafikutskottets besök i Linköping. Då hade, som nämnts tidigare i dag, planet BAe 146 presenterats, vilket skulle kunna ersätta det Fokkerplan som Linjeflyg i dag använder och för vilket man hade konstaterat väsentligt lägre bullervärden. Man var tydligen helt på det klara med att det därmed skulle finnas förutsättningar för en fortsatt inrikestrafik på Bromma. I samband med 1977 års trafikpolitiska beslut gjorde riksdagen bedömningen att det krävs två trafikflygplatser i Stockholmsregionen, och därför känns det så till vida tillfredsställande att såväl kommunikationsministern som trafikutskottet anför att det inte är möjligt att avveckla Bromma som statlig flygplats. Men här kommer det så småningom in ekonomiska aspekter, och inrikesflygets utvecklingsmöjligheter är naturligtvis beroende av hur de ekonomiska förutsättningarna kommer att bli. Hade man inte haft så bråttom med beslutet om flyttning med ty åtföljande enorma kostnader, hade helt säkert de ekonomiska resurserna tillåtit även en trafikering på Bromma för de platser som ligger inom kortdistans, som t.ex. Visby gör. Jag beklagar de beslut som tidigare har tagits i den här frågan och kan bara uttala den förhoppningen att denna för Gotland så viktiga livsnerv inte kommer att klippas av.

Fru talman! Bara ett par ord om flygplatsen i Arvidsjaur. De som hävdar behovet av en flygplats i Arvidsjaur har naturligtvis rätt. Att åstadkomma förbättrade kommunikationer för de anställda liksom för de värnpliktiga vid det fredsförband som numera är förlagt till Arvidsjaur är naturligtvis utomordentligt betydelsefullt. Försvarets personalvårdsnämnd, där jag själv är ordförande, besökte för ett par månader sedan förbandet i Arvidsjaur. Från befälets, de värnpliktigas och deras anhörigas sida underströks då behovet av denna flygplats. Försvarets personalvårdsnämnd kommer också att underrätta det ansvariga statsrådet om vikten av att den här frågan löses. Jag anser emellertid för min del att man bör kunna klara detta betydligt enklare och billigare än inom ramen för de 130 milj.kr. enligt prisläget i oktober 1979 som har angivits i den socialdemokratiska reservationen. Vi är jualla medvetna om de begränsade ekonomiska resurser som vi f. n. förfogar över. Jag vill däremot starkt understryka vikten av att man på enklaste tänkbara sätt ordnar ett flygfält, så att transporterna kan klaras av. Det bör emellertid inte vara nödvändigt att ta ställning till den frågan i detta sammanhang.

Fru talman! Regeringens proposition om nordiskt kultursamarbete har föranlett diskussion på en punkt: den om sändningar av radiooch TV-program med nyttjande av satellit. Jag vill därför något kommentera just denna fråga. Redan 1973 uttalade de nordiska parlamentarikerna att åtgärder skyndsamt bör vidtas för att öka möjligheten att se grannländernas TV-program i de nordiska länderna. Sedan dess har ministerrådet, dvs. de nordiska regeringarna, studerat frågan. Vid Nordiska rådets 30:e session i Helsingfors imarsi år fattades ett beslut som jag hoppas är sista anhalten inför ett slutligt, positivt ställningstagande. Regeringarna i Finland, Island, Norge och Sverige rekommenderades att uppta förhandlingar i syfte att träffa avtal om den fortsatta utvecklingen av ett radiooch telesamarbete baserat på överföring via ett satellitsystem. För att ett sådant avtal skall kunna träffas måste nu en studiefas inledas. I studiefasen ingår att noga studera tekniska, ekonomiska och juridiska frågor samt frågor rörande programsamarbete. Studiefasen omfattar två år, och slutrapport skall föreligga i april 1984. Detta är i mycket korta drag bakgrunden till den proposition riksdagen nu skall ta ställning till. Helsingforsbeslutet bygger på förutsättningar som i vissa avseenden skiljer sig från tidigare tankegångar. Ambitionsnivån har satts lägre, eftersom det därigenom var möjligt att nå bred politisk enighet. Det rör sig om att stegvis bygga upp ett satellitsystem som ger de deltagande länderna möjlighet att överföra program över var sin kanal. Satellittekniken erbjuder också möjligheter för andra tjänster inom telekommunikationsområdet vilka kan leda till lägre kostnader. Jag vill också något kommentera de industripolitiska aspekterna. I Nordiska ministerrådets beslut om en studiefas för radiooch TV-samarbetet sägs att man bör bedriva studiefasen så, att man tar till vara de erfarenheter och den kompetens som vunnits genom arbetet att utveckla andra satellitprojekt, särskilt Tele-X. I arbetet bör det vidare klarläggas i vilken mån man kan tillgodogöra sig Tele-X-satelliten i ett inledande skede. Låt mig återigen betona att detta är ett nordiskt arbete. Nordiska rådet förutsätter i sitt beslut från mars i år att samarbete skall ske inom ramen för Helsingforsavtalet, att Nordiska rådet skall hållas informerat om utvecklingen samt att ett beslut om förverkligande av ett satellitsystem skall föregås av förnyad behandling av Nordiska rådet. Frågan om radiooch TV-samarbete via satellit diskuteras därför just nu i de övriga huvudstäderna. I Finland ligger nu ett förslag på riksdagens bord där anslaget till det arbetet tas upp. Detta sker inom ramen för den finska tilläggsbudgeten. Avsikten är att riksdagen skall fatta beslut före sommaren. På samma sätt har man i Oslo för stortinget för 14 dagar sedan presenterat en melding där man tar upp anslaget till studiefasen under innevarande år. Även här räknar man med ett beslut Nr 155 före sommaren. Tisdagen den Det är alltså de deltagande regeringarnas gemensamma bedömning att vad 25 maj 1982 som presenterats i föreliggande proposition — att inleda studiefasen — är nödvändigt för att ge innehåll åt Nordiska rådets beslut. Vi måste nu få Nordiskt radiokonkreta uppgifter om vad vår strävan att öka den kulturella gemenskapen genom satellitöverförda radiooch TV-program till grannländerna innebär, hur tekniska, ekonomiska och juridiska problem skall lösas och hur programsamarbete skall åstadkommas. Detta måste vi veta när vi senare skall ta slutlig ställning till utnyttjandet av satellittekniken.

Fru talman! I regeringens förslag om insatser för det nordiska kultursamarbetet behandlas en rad frågor. Det gäller anslag för nordiskt samarbete på utbildningens och forskningens område. Det gäller också en rad anslagsposter för allmänkulturellt samarbete. Många av de samarbetsformer som här berörs är av mycket stor betydelse. Jag tänker bl.a. på det nordiska folkrörelsesamarbetet, folkbildningen, ungdomsverksamhet och idrottssamarbetet. Nordens hus på Färöarna beräknas kunna tas i bruk i början av år 1983. Det är glädjande. Men några egentliga resurstillskott lämnas inte till det nordiska kultursamarbetet. Nya behov tillgodoses genom omfördelning av befintliga resurser. Det är beklagligt att det ekonomiska utrymmet inte ger förutsättningar för någon reell ökning av de samlade insatserna. I denna proposition kastar regeringen fram förslag om att nu sätta i gång en studiefas angående ett permanent satellitsystem för nordiskt radiooch TV-samarbete. Förslaget tycks ha tillkommit i stor hast. Vi socialdemokrater menar att det är alltför bristfälligt för att riksdagen nu skall ta ställning. För det första har regeringen inte kunnat prestera någon kostnadsberäkning värd namnet. Kalkylen pendlar mellan 15 och 55 miljoner. Först till hösten tror sig regeringen veta priset. Det är så dags då! Om riksdagen nu säger ja till propositionen, lär det bli svårt för riksdagen att göra annat än betala räkningen oavsett vad den slutligen kommer att lyda på. Man bör här lägga märke till att Sverige, sedan Danmark sagt nej till fortsatt samarbete beträffande satellitprojektet, får betala 54 20 av den samlade kostnaden, jämfört med 41 26 som är den normala kostnadsandelen vid nordiska projekt. Vi tycker också att det finns starka skäl att avvakta redovisningen av den studiefas som nu genomförs beträffande Tele-X, innan man påbörjar ett nytt studiearbete. Så ohyggligt bråttom kan det inte vara att komma i gång med det här. Slutligen vill jag peka på att i underlaget för den studiefas som regeringen föreslår saknas belysning av de kulturpolitiska konsekvenserna av ett permanent satellitprojekt. Jag lade märke till att utbildningsministern i sitt anförande inte med ett ord berörde de kulturpolitiska aspekterna. Det 159 ursprungliga motivet för en nordisk TV-satellit var att den skulle kunna bidra till att stärka den nordiska kulturgemenskapen. Sedan Danmark övergett projektet har en helt ny situation inträtt. Jag har hela tiden varit kritisk till det s.k. totalalternativet just med tanke på dess kulturpolitiskt negativa effekter. Dessa kan måhända vara mindre i det mer begränsade satellitprojekt som man nu har i åtanke. Men detta bör dock ingående analyseras. Får jag i anslutning till detta citera några meningar ur det anförande som Gunnel Jonäng, centerpartiets representant i Nordiska rådet, höll vid Nordiska rådets session i Helsingfors den 3 mars när den här frågan diskuterades. Hon påpekade då att flera talare i generaldebatten hade framfört industripolitiska synpunkter på satellitsamarbetet och fortsatte: ”TIbland har man kastat in en kulturpolitisk synpunkt som jästen i ugnen. Den kulturpolitiska vinklingen kommer på sidan — trots att det fortfarande handlar om TV-samarbete och kulturgemenskap. — Ett lösligt TV-samarbete via satellit är inte det stöd som behövs för att vi skall kunna hävda vår nordiska kulturs särart och identitet.” Logiken kräver, tycker jag, att Gunnel Jonäng stöder vår reservation, där det begärs att de kulturpolitiska aspekterna skall beaktas bättre än vad som sker i regeringens hastigt hopkomna proposition. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen i det betänkande som vi nu behandlar.

Fru talman! Jan-Erik Wikström förklarade i inledningen till sitt anförande att han hoppades att det här var den sista fasen inför ett slutligt positivt ställningstagande till ett omfattande nordiskt TV-satellitsystem.

Fru talman! Jag skall inte upprepa alla de argument vi tidigare fört fram gentemot Nordsat. Låt mig bara i korthet dra fram några skäl som avfärdas alltför lättvindigt i utskottsbetänkandet. Ett har redan berörts av Georg Andersson, nämligen att de kulturpolitiska skälen helt försvunnit. I stället är det de industripolitiska aspekterna som nu ligger i förgrunden. I vår motion har vi mycket klart framhållit vikten av ett ökat kulturpolitiskt samarbete mellan de nordiska länderna. Ett sådant samarbete, såväl via etern som på en rad andra områden, är emellertid fullt möjligt och t.o.m. lättare att genomföra utan att så mycket hängs upp på just satellittekniken. Vi har sagt det tidigare och vi säger det igen: Nordsat är ett typexempel på hut man låst sig fast vid en form och bortsett från en rad alternativa vägar, t.ex. ökat utbyte via Nordvisionen. Skall satellittekniken användas för att sända program, bör de självfallet samredigeras. I annat fall kommer det ökade TV-utbudet snarast att innebära en minskad nordism, eftersom så många av samtliga nordiska länders sändningar utgörs av anglosaxiska program. Utskottet, liksom också Elisabeth Fleetwood, drar ånyo fram argumentet att det under 1980-talet genom den snabba tekniska utvecklingen kommer att bli möjligt att ta emot TV och radioprogram från andra västeuropeiska länder och att Nordsat då skulle utgöra ett skydd mot dessa. Vi tycker att den logiken är svårbegriplig, eftersom just anskaffandet av de antenner det här gäller också möjliggör ett övrigt västeuropeiskt tittande — detta bortsett från att videotekniken gjort dessa argument överspelade. Vad vi alltså vet bestämt om Nordsatprojektet, också i dess bantade form, är att det har ett mycket tvivelaktigt kulturpolitiskt värde, att det blir mycket dyrt, inte minst för konsumenterna, att det för Sveriges del innebär att vi riskerar att få reklam i etern, vilket vi hittills varit förskonade från och att det för de nordiska invandrarna, som också Elisabeth Fleetwood berörde, inte innebär fördelar som inte kan åstadkommas bättre och billigare på annat sätt. Jag tänker då i första hand på de finska invandrarna. Jag tycker, fru talman, att det är förvånande att centern så snabbt släpper på sitt tidigare motstånd. Särskilt intressant är ju hur de ställer sig som med sådan emfas tidigare i kammaren förklarat att ett genomförande av Nordsat skulle få katastrofala följder för barnen och ungdomen — genom slalomtittande bl.a. Hur kan de i dag godta ett så lösligt förslag som nu läggs fram, där riktlinjerna pekar fram mot just de faror som de påstått sig bekämpa? I det förra ärendet var flera tidigare avvikande utkvittade. Är Gunnel Jonäng utkvittad i detta ärende? Vpk tycker inte att något beslut skall fattas på grundval av föreliggande proposition och utskottsbetänkande. Vi har tidigare sagt att Nordsat i första hand uppfyller den multinationella elektronikindustrins behov av nya marknader och mer vinster samt vissa politiska krafters önskan om ytterligare passivisering. Att kasta ut ytterligare pengar på det här projektet är felaktigt, i synnerhet som man inte känner till de reella kostnaderna. Med det anförda vill jag yrka bifall till de bägge vpk-motionerna, 958 och 2491.

Fru talman! Utbildningsminister Jan-Erik Wikström och kulturutskottets ordförande Georg Andersson har i sina anföranden berört stora delar av innehållet i kulturutskottets betänkande nr 27 med anledning av proposition 200 om det nordiska kultursamarbetet jämte motioner. Först vill jag nämna att under punkt 1 hemställer ett enhälligt utskott i enlighet med nämnda proposition att riksdagen för Sveriges del godkänner Nordiska ministerrådets förslag till kulturbudget för år 1983 och härför anvisar ett förslagsanslag av 35,1 milj.kr., som skall täcka den svenska andelen av denna budget på totalt 113 019 000 danska kronor. Häri ingår bl.a. en ny post och kostnad för inrättande av ett nordiskt forskningspolitiskt råd. Detta beslut fattade Nordiska ministerrådet i mars i år på grundval av en rekommendation vid Nordiska rådets 30:e session i samma månad. I ett enhälligt yttrande från utbildningsutskottet, som är fogat till betänkandet, omnämns det nordiska forskningspolitiska rådet. Det är många frågor som ryms och det är värdefulla satsningar som görs inom det år 1971 ingångna avtalet om nordiskt kulturellt samarbete. Här har det genom åren rått en bred enighet om en rad satsningar, och därför ställs dessa sällan under debatt. Nackdelen med detta är att frågorna många gånger inte får den belysning de är värda. Jag kan på grund av tidsnöden i kammaren inte närmare beröra dessa, men jag vill rekommendera alla dem som är intresserade att läsa Nordiska ministerrådets berättelse rörande det nordiska kultursamarbetet, samt den kortfattade bil. 3 i proposition 200. Den läsningen ger en god bild av hur omfattande detta nordiska samarbete är. Frågor som det däremot har varit svårt att skapa enighet kring är de som berör det nordiska radiooch TV-samarbetet. Dessa frågor har också skapat mycket debatt genom åren och tidvis i alltför hög grad dominerat den nordiska kulturdebatten. Debatten har inte blivit mindre av att t.ex. samma partier i de olika nordiska länderna har haft olika uppfattningar i Nordsatfrågan. I tre decennier har hithörande frågor diskuterats, och redan för tio år sedan antog Nordiska rådets session en förhållandevis långtgående rekommendation om radio-TV-samarbetet i Norden. I punkt 2 av detta kulturutskottets betänkande har utskottet inte lyckats nå enighet. Huvudfrågan här är att Sverige tar på sig sin del av kostnaderna för det inledande arbetet med den studiefas som skall föregå ett slutligt ställningstagande i frågan om nordiskt radiooch TV-samarbete via satellit. Vid Nordiska rådets session i Helsingfors detta år rådde stor enighet om att en studiefas skulle genomföras under en tvåårsperiod, och vi hörde av statsrådet Wikström här att en slutrapport skall föreligga i april 1984. Detta innebär i sin tur att ett slutligt beslut om satsning på en gemensam nordisk satellit inte kan tas förrän tidigast vid Nordiska rådets session 1985 i Reykjavik. Det kan vara skäl att här i kammaren erinra om vad Nordiska rådet med stor majoritet rekommenderade den 3 mars i Helsingfors. ”Nordiska rådet rekommenderar regeringarna i Finland, Island, Norge och Sverige att uppta förhandlingar i syfte att träffa avtal om den fortsatta utvecklingen av ett radiooch TV-samarbete baserat på överföring via ett satellitsystem.

Och det är innehållet i denna kompromiss och denna skrivning som ligger till grund för förslagen i proposition nr 200 och kulturutskottets betänkande nr 27 under punkt 2. Vi borde därför mer ta fasta på det sakförhållande som föreligger och mindre lägga in en rad förhoppningar om eller farhågor för vad som komma skall i mitten av 1980-talet. Det är en snabb utveckling av satellittekniken som pågår, och i hur hög grad denna teknik kan komma i fråga för det nordiska radio-TV-samarbetet återstår att se och pröva när studiefasens arbetsresultat föreligger 1984-1985. Elisabeth Fleetwood talar för moderaternas särskilda yttrande, där moderaterna konstaterar — liksom majoriteten i utskottet — att Nordiska ministerrådets beslut om en studiefas och riktlinjer härför innebär att ambitionsnivån för det nu aktuella nordiska samarbetet på radio-TV området är begränsad i förhållande till Nordsat och Nordsatutredningens s.k. totalalternativ. Moderaterna gör också den bedömningen att starka skäl talar för ett fast etablerat väl utvecklat nordiskt radiooch TV-samarbete via satellit. Om detta sedan förverkligas kan studiefasen ge ett bättre svar på om ett par år. Vpk har i två motioner yrkat på att planerna på en nordisk radiooch TV-satellit skall avskrivas. I den sist väckta motionen, nr 2491, anser vpk att förslaget i proposition nr 200 innebär att frågan om Nordsat ånyo aktualiserats. På detta vill jag svara med att hänvisa till vad jag tidigare anfört. Fru talman! Jag vill härmed yrka bifall till kulturutskottets hemställan i betänkande nr 27.

Fru talman! I samband med att Nordsatprojektet behandlades växte förhoppningarna om ett framtida nordiskt samarbete på TV-området, och man hade väl den uppfattningen att det skulle gagna kontakterna mellan folken i de nordiska länderna. Vi känner till den diskussion som fördes. Nordsatprojektet utsattes för stark kritik. Jag skallinte gå in på detta i det här sammanhanget. Vi socialdemokrater som är verksamma inom Nordiska rådet hälsar med stor tillfredsställelse de nya ansträngningar som har gjorts för att finna andra lösningar i syfte att främja kultursamarbetet. Men vi har hela tiden krävt att besluten skall grundas på ett realistiskt beslutsunderlag. Nu föreligger två utskottsbetänkanden med anledning av ett par propositioner som berör detta område. Beträffande det beslut som fattades i Helsingfors och som Olle Eriksson kommenterade, sade vi att man skulle arbeta vidare på frågan om ett radiooch TV-samarbete baserat på ett satellitsystem. Jag vill markera att vi ingalunda motsätter oss ett fortsatt utredningsarbete. Tvärtom har vi stort intresse för ett sådant. Det är mot själva behandlingen av frågan som vi riktar mycket skarp kritik. I proposition 175, som skall behandlas senare i dag eller också i morgon, begär industriministern att riksdagen skall fatta ett principbeslut i Tele X-frågan. Projektet beräknas kosta 1,2 miljarder svenska kronor, varav det ankommer på Sverige att stå för 800 milj.kr. Om detta förslag råder det stor enighet enligt utsända handlingar. Tele-X-projektet kommer att möjliggöra ett nytt teknologiskt språng på telekommunikationernas område, och det ger dessutom möjligheter till försökssändningar i två eller tre gemensamma nordiska TV-kanaler. Departementschefen betecknar i regeringens proposition Tele-X som en ”nyttosatellit”. Enligt de handlingar som nu ligger på riksdagens bord är näringsutskottet enigt om att vi bör gå vidare med detta projekt. Förhandlingar med Norge och Finland är i gång. Från socialdemokratiskt håll har vi ofta understrukit värdet av att satellittekniken kan nyttiggöras för telekommunikationernas utveckling och för att möta framtida krav på detta område. Naturligtvis är det en fördel att Tele-X-projektet också skapar förutsättningar för en försöksverksamhet med nordiskt radiooch TV-samarbete via satellit. Försöksverksamheten kan, som jag nyss sagt, omfatta två eller tre kanaler. Det anser vi vara en realistisk utgångspunkt. För att vinna ökade insikter om detta projekt har en studiefas kring Tele-X inletts. Resultatet av denna studiefas skall redovisas i sommar — i juni eller juli har det sagts. Därför avvaktar vi resultatet av detta arbete med stort intresse. Samtidigt som denna utvärdering pågår har utbildningsministern framlagt den proposition som vi nu behandlar, och den aktualiserar ytterligare en studiefas. De ekonomiska beräkningarna beträffande denna är ungefär lika lösliga som de beräkningar som en gång omgärdade det havererade Nordsatprojektet. Olika siffror beträffande kostnaderna för den nya studiefasen cirkulerar sedan snart ett år tillbaka. Jag tror att det var i september i fjol som de presenterades för mig. Även i Jan-Erik Wikströms proposition är osäkerheten i de ekonomiska bedömningarna ytterst påfallande. Regeringen vet uppenbarligen inte vad denna studiefas kommer att kosta. Vid flera föredragningar i Nordiska rådets kulturutskott har det varit omöjligt att få någorlunda klara besked om dessa kostnader. I den proposition som nu behandlas görs en hemställan om 15-55 miljoner svenska kronor. Det innebär en osäkerhetsmarginal på 40 milj.kr., och det anser vi vara ett häpnadsväckande gap med hänsyn till de summor som det här är fråga om. Vi har svårt att förstå varför regeringen vill få i gång en andra studiefas. Resultatet av den första är ju ännu inte känt för den riksdag som skall bevilja de nya pengarna. Mot denna bakgrund borde det vara självklart att man först inväntar resultatet av den utvärdering som är inne i sitt slutskede. Sannolikt kommer den utvärderingen att ge värdefulla lärdomar och att vara en utmärkt utgångspunkt. Det gäller hur man skall gå vidare i en eventuell andra studiefas och om hela projektet skall baseras på Tele-X. Om den planerade studiefasen baseras på Tele-X, behöver troligen inte så mycket utredas. På det sättet kan onödigt dubbelarbete undvikas. Riksdagen har rätt att kräva av regeringen ett någorlunda klart besked om vad arbetet skall kosta. Ingen borde ha intresse av att delta i något slags planlös miljonrullning. Enligt min mening borde Norge och Finland, i likhet med Sverige, vara intresserade av att vänta ytterligare några veckor på resultatet av studiefas 1 för Tele-X, innan beslut fattas om pengar för ytterligare en studiefas, studiefas 2. Så sent som i går höll f. ö. Nordiska rådets kulturutskott ett möte i Mariehamn. Där upplyste företrädare för det nordiska kultursekretariatet att ministerrådet först vid årsskiftet väntas ta ståndpunkt till om satellitsamarbetet skall bygga på Tele-X-projektet eller om det blir en annan lösning. Detta talar med stor tydlighet för att den vänstra handen borde veta vad den högra gör. Fru talman! Brådskan vid framläggningen av regeringens proposition kan inte få drivas så långt att svenska folket uppfattar regeringens propositioner som regeringens improvisationer. Jag tror att frågan skulle vinna på om regeringen först inväntade resultatet av den pågående studiefasen och sedan återkom till riksdagen med en proposition med ett betydligt bättre faktaunderlag än det föreliggande. Det kravet har väljarna rätt att ställa på oss som beslutsfattare. Med denna motivering, fru talman, ansluter jag mig till det som anförs i den socialdemokratiska reservationen.

Fru talman! Jag hörde att man hade visat ett visst intresse för min ringa person och undrat om jag var utkvittad. Jag har varit utkvittad för deltagande i utrikesnämnden, men nu är jag här. Jag vill bara säga att jag aldrig har gillat Nordsat — och det gör jag inte i dag heller. Men i dag är det faktiskt inte längre fråga om Nordsat. Det är nu fråga om ett satellitsamarbete och en studiefas. Det har jag ställt mig bakom, och jag kommer här i dag att rösta för utskottets förslag. Sedan får vi se vad detta kan leda till, och vi får ta ställning när vi har ett bredare material efter en studiefas. Det var intressant att här lyssna på Sture Palm, som talade om att den vänstra handen bör veta vad den högra gör. Det kan jag instämmaii. Det är en princip som borde gälla alla, exempelvis också Sture Palm. När Nordiska rådet var i Helsingfors och vi i kulturutskottet diskuterade denna fråga gjorde vi en kompromiss och anslöt oss till utskottets skrivning, som i stort sett innebar att vi accepterar en studiefas. Men det var då det. I dag har tydligen socialdemokraterna en annan uppfattning, vilket jag noterar.
Fru talman! Det var jag som först apostroferade Gunnel Jonäng genom att citera från hennes anförande den 3 mars vid Nordiska rådets session i Helsingfors. Där klagade Gunnel Jonäng över att den ”kulturpolitiska vinklingen kommer på sidan”. Hon sade också: ”Ett lösligt TV-samarbete via satellit är inte det stöd som behövs för att vi skall kunna hävda vår nordiska kulturs särart och identitet.” Nu har vi att ta ställning till en proposition som verkligen har lämnat de kulturpolitiska aspekterna helt åt sidan. Trots detta förklarar sig Gunnel Jonäng komma att rösta för denna proposition. Har Gunnel Jonäng så snabbt lämnat de kulturpolitiska aspekterna, eller är hon nu själv beredd att med öppna ögon så att säga baka detta bröd utan den kulturpolitiska ingrediensen, och något senare kasta det in i ugnen?

Fru talman! Också jag apostroferade Gunnel Jonäng, inte minst mot bakgrund av vad vi vid upprepade tillfällen hört Gunnel Jonäng och flera andra centerpartister dels ta upp de kulturpolitiska aspekterna, som över huvud taget inte finns berörda här, dels varna för vad en TV-satellit skulle innebära för barnen och ungdomen. Om Gunnel Jonäng hade varit inne i kammaren och lyssnat på vad såväl utbildningsministern som företrädare för folkpartiet och moderaterna tidigare sade och om hon hade läst igenom detta betänkande, skulle hon kunnat konstatera att det är ett faktum att just det som Gunnel Jonäng tidigare varnat för kommer att bli verklighet med denna lösliga proposition.

Fru talman! Jag vill göra Gunnel Jonäng uppmärksam på att vi inte har avvisat en studiefas och ett fortsatt utredningsarbete. Vi har ju i Nordiska rådets kulturutskott — det kanske Gunnel Jonäng kan erinra sig — begärt exakta besked om vad det handlar om, bl.a. i fråga om kostnader. Men vi har inte kunnat få några besked — vi har bara fått runda siffror. Det började någon gång i september i fjol, och sedan har vi i flera sammanhang begärt att ni skall tala om vad det kostar. I propositionen står det att man begär 15-55 miljoner. Vi hade i Helsingfors föreställt oss att man när det var dags för en proposition skulle kunna få fram åtminstone en siffra på vad projektet skulle kosta. Så är nu inte fallet, och det är det som vi finner i högsta grad otillfredsställande. Jag vill erinra om vad jag sade i mitt anförande, nämligen att vi väntar oss att propositionen avvisas och att regeringen kommer tillbaka med ett mer exakt beslutsunderlag. Det finns en skrivning i Nordiska rådets kulturutskotts betänkande som vi var överens om och som också Gunnel Jonäng har skrivit under. Jag skall be att få citera det som står före klämmarna: ”De erfarenheter och kunskaper som förberedelserna av det av Sverige planerade Tele-X-projektet kan ge, bör tas till vara för att utnyttjas vid utvecklingen av det fyrlandsprojekt som förslaget syftar till. Utskottet anser därutöver att det bör utrönas huruvida Tele-X-projektet — i vilket även Finland och Norge i viss omfattning avser att delta — kan inlemmas i detta fyrlandsprojekt. Denna uppfattning delas av ekonomiska utskottet.” — Det är alltså Nordiska rådets ekonomiska utskott som avses. — ”Nordiska kulturutskottet finner det naturligt att även försökssändningar av TV program inom ramen för Tele-X-projektet eller andra projekt sker efter beslut inom de nordiska samarbetsorganen.” Det enkla krav som vi socialdemokrater ställer är att man väntar de veckor det kommer att ta, innan denna studiefas blir känd av oss — det väntas att pengar till en ny studiefas beviljas. Detta är väl ett mycket rimligt krav. Det är ingalunda något avhopp från en ståndpunkt i Helsingfors. Men det innebär ett rätlinjigt uppträdande när det gäller att hantera pengarna, att man vill veta vad det är man fattar beslut om. Detta har alltså Gunnel Jonäng själv skrivit under i utskottet.

Fru talman! Jag vill bara erinra Sture Palm om att vi i Nordiska rådet inte alls hade några siffror att tillgå när det gällde studiefasen. Då kunde socialdemokraterna i kulturutskottet ställa upp på en studiefas, trots att man icke hade den minsta aning om hur mycket pengar denna studiefas skulle belöpa sig till, om det var 50 eller 100 miljoner kronor. Detta är ju mycket märkligt. När man inte vet någonting om kostnaderna säger man ja och ställer upp. När frågan sedan kommer upp här i riksdagen och det talas om ett visst antal miljoner ställer man inte längre upp, därför att det inte är tillräckligt preciserat hur många miljoner det är fråga om. Det är ett mycket märkligt resonemang, och det har inte mycket av den rätlinjighet som Sture Palm berömmer sig av. Detta är naturligtvis för socialdemokraterna nu inte en fråga om några miljoner hit eller dit, utan de gör uppenbarligen ett politiskt-taktiskt ställningstagande. Jag känner mig hedrad av att Georg Andersson citerade mig. Citatet var helt riktigt, det finns ingenting att anmärka mot det. Jag står fortfarande kvar vid den uppfattningen — det var inte något som jag bara framförde i Nordiska rådet. Jag anser fortfarande att det är mycket viktigt att de kulturpolitiska synpunkterna kommer med. Jag uttryckte i Helsingfors mina farhågor för att de industripolitiska synpunkterna skulle ta överhanden.

Fru talman! Gunnel Jonäng var kanske inte inne i kammaren när jag höll mitt anförande — det verkar inte så — och jag är ledsen att behöva upprepa vissa saker. Vi satt tillsammans på ett sammanträde i går, där det förklarades att ministerrådet först vid årsskiftet 1982-1983 skall ta ställning till om verksamheten skall baseras på Tele-X eller på något annat system. Det var en mycket intressant upplysning. Det innebär att det bör finnas utrymme för att få fram någorlunda exakta besked, så att riksdagen vet vad den beslutar om. Vi har ju i utskottet begärt besked av föredragandena i ministerrådet och av kulturministrarna, så att vi skulle kunna få fram dessa siffror. Vi föreställde oss naturligtvis, när vi begärde detta i februari, att man vid den här tidpunkten skulle kunna vara mera exakt. Men nu redovisas ju samma siffror som vi fick ta del av den 12 februari. Det kan inte vara tillfredsställande att ha ett så bräckligt beslutsunderlag, och det är detta vi vänder oss emot.
Fru talman! Gunnel Jonäng talar om rätlinjighet, men den linje hon själv följer förefaller snarast vara någon form av sicksack-söm som går från en ståndpunkt som redovisats på centerpartiets stämmor till en annan, som redovisas här i dag. Om Gunnel Jonäng läser den proposition som ligger till grund för betänkandet, kommer hon att finna att det där mycket klart och tydligt framgår att det i första hand är industripolitiska överväganden som görs, icke kulturpolitiska. Man diskuterar över huvud taget inte konsekvenserna för dem som Gunnel Jonäng tidigare påstått sig värna om, nämligen barnen och ungdomarna. De kulturpolitiska konsekvenserna berörs visserligen i betänkandet, men det är kanske symtomatiskt att utskottet särskilt måste påpeka detta, eftersom det inte finns med i det över huvud taget mycket bräckliga underlag som ligger till grund för propositionen. Därtill kan sägas att Gunnel Jonäng fortfarande påstår sig vara motståndare till ett utvidgat TV-satellitsystem, men hon är samtidigt beredd att satsa ytterligare ett antal miljoner kronor — och det är inte få miljoner det är fråga om — som skulle kunna komma till mycket bättre användning på andra områden inom det kulturpolitiska samarbetet inom Norden. Det är slöseri med pengar.
Fru talman! Jag ber om ursäkt för att jag tar till orda igen, men jag måste göra ett tillrättaläggande, som kanske är litet pinsamt för Gunnel Jonäng. När Gunnel Jonäng citerar utskottets betänkande på s. 9, citerar hon referatet av den socialdemokratiska motionen, icke utskottets skrivning. Jag beklagar.
Fru talman! Låt mig först konstatera att Sture Palm gör reträtt. Jag vill återigen understryka att socialdemokraterna i Helsingfors kunde ta ställning och redovisa en uppfattning i Nordiska rådets kulturutskott utan att ha några siffror för studiefasens kostnader, medan man nu, sedan siffror har redovisats, inte har samma uppfattning. Till Eva Hjelmström vill jag säga att det är fråga om vad som sägs i utskottsbetänkandet. Det är detta som kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med studiefasen. I betänkandet har som sagts gjorts ett uttalande om de kulturpolitiska konsekvenserna. Georg Andersson säger visserligen att det jag i det här sammanhanget citerade var ett referat av den socialdemokratiska motionen. Det behöver ju egentligen inte göra det hela sämre. Men utskottet säger också att det mot bakgrund av vad som anförts är utskottets uppfattning att man bör arbeta på att öka det nordiska kultursamarbetet och pröva olika lösningar, etc.
Fru talman! Detta är en märklig debatt. Vid tidpunkten för överläggningarna i Helsingfors rörde sig siffran om ca 72 miljoner. Som jag sade i mitt huvudanförande har det cirkulerat siffror under hela debatten. När vi talat med departementets företrädare har de sagt att kostnaderna kan ligga lägre, att de kan rör sig om 55 miljoner och att de kan gå ner till 15 miljoner. Nu finner Gunnel Jonäng det tillfredsställande att rösta igenom en proposition, där man begär mellan 15 och 55 miljoner. Vi vänder oss emot detta och säger att ni får vara hyggliga och tala om vilket belopp ni begär. Det är svårt att bedöma — vi skall ge rätt åt utbildningsministern, att det är svårt att ge de här beskeden. Men vi säger: Kanhända blir det lättare, om ni väntar på utvärderingen av Tele-X, som blir färdig i juni-juli. Då kanske ni kan ha litet bättre på fötterna och komma med en exakt siffra. Det är egentligen bara på den punkten som vi avviker från propositionen, och det tycker vi är mycket rimligt. Det är märkligt att ni vill rösta igenom så runda siffror, höftade siffror, som det är fråga om här.

Fru talman! Det känns nästan litet patetiskt att lyssna till den här debatten. När jag trädde till som utbildningsminister för fem och ett halvt år sedan ärvde jag Nordsatutredningen från Bertil Zachrisson. Jag erbjöd Leif Andersson, som då var statssekreterare, att fortsätta att leda den nordiska kommitté som utrett detta. Jag bedömde det då, precis som min företrädare, som en viktig angelägenhet att göra detta. Då kunde man nog tycka att vi hade tiden på oss. I dag säger man att det går för fort. Det är det som jag finner patetiskt. Man har långt gångna planer på satelliter i Tyskland, Luxemburg och Frankrike, som kommer att ”spilla över” Sverige upp till någonstans i nivå med Sundsvall-Östersund. Svenska folkets beredvillighet att skaffa antenner för detta känner vi till. Redan i dag kan man se sovjetiska satellitsändningar — jag har sett sådana på flera håll i Sverige. Det är utmärkta balettoch ishockeyprogram i varje fall. Så säger man då i den svenska riksdagen att det går för fort i Nordiska rådet. Vad man än kan anklaga Nordiska rådet för, så inte är det för att någonting går för fort! Nordiska rådets historia utmärks ju av det ena nederlaget efter det andra. Det är olika skäl varje gång. Till sist kommer vi till frågan: Är man beredd att göra den anpassning som krävs för att det nordiska samarbetet skall föras vidare? Det är självklart att det inte kan föras vidare av dem som har en jordglob som bara visar Lycksele. Det krävs att man i varje fall har ett nordiskt perspektiv. Och det vet jag att Sture Palm och många andra har. Denna fråga föreläggs nu Islands, Norges, Finlands och Sveriges parlament. Skall det bli en studiefas på nordisk botten, måste man successivt redovisa detta för de nordiska parlamenten. Så säger man att det föreligger alltför oprecisa redovisningar av kostnaderna. Men en av poängerna med studiefasen är ju att man just skall undersöka vad det finns för möjligheter till samverkan inom Tele X-projektet. Det är därför som siffrorna är så pass runda, för vi vet inte om vi kan använda oss av samma teknik. Men vi kan inte hålla på att utreda detta på någon sorts evig kommitténivå i Nordiska rådet. Den finska regeringen med alla de partier som där deltar lägger fram en proposition och tycker att det är dags att inleda den här studiefasen. Vill man säga nej, har man alltså tillfälle att göra det, innan ett definitivt beslut skall fattas om att bygga upp satellitsamarbetet. Den isländska regeringen med dess sammansättning säger ja och går till alltinget. Den norska regeringen säger ja, och den norska socialdemokratin driver på. Så säger då den svenska socialdemokratin nej. Sture Palm säger att det inte är ett nej — man vill återkomma senare. Men tänk om varje regering i Norden skulle hålla på så, och säga att vi kan vänta ett halvår, för det skulle passa oss just nu att dröja några månader — men vi kan komma tillbaka! Så kan man inte bedriva det nordiska samarbetet. Är det så fruktansvärt farligt att vi efter ungefär tio års utredande äntligen bestämmer oss för att inleda en avgörande studiefas för att inom ett par år kunna ställa de nordiska parlamenten inför möjligheterna att bygga upp detta nordiska satellitsamarbete? Jag tror att det var Guttorm Hansen som talade om detta som ett nordiskt kulturellt försvarsförbund. När jag första gången hörde detta reagerade jag. Men allteftersom de kontinentala sändningarna kommer närmare, börjar jag förstå vad han menar. Då vill jag säga — för det är ingen hemlighet — att den danska regeringen inte är med om detta just nu, av många olika skäl. Men den danska kulturministern och samarbetsministern har sagt: Håll dörren öppen för Danmark, för sista ordet ärinte sagt från vår sida. Det är alltså inte något revolutionerande beslut som man står inför. Den som säger att det går för fort i det nordiska samarbetet borde allt studera det nordiska samarbetets historia.
Fru talman! Får jag säga ytterligare en gång att vi socialdemokrater är mycket intresserade av vad Nils Åsling kallar den nyttobetonade satelliten Tele-X. Den får bieffekten att man kan gå ut med två tre nordiska TV-kanaler. Jag vill ställa en fråga till Jan-Erik Wikström: Varför denna våldsamma brådska att få igenom denna halvfärdiga proposition ett par månader innan en studiefas nu i sommar blir bekant för oss allesammans? Det vore intressant att få veta. Det är det materialet vi anser att riksdagen borde få ta del av, innan man ger sig in i en följande studiefas. Det är det frågan handlar om.
Fru talman! Svaret är enkelt. Tele-X är ett svenskt eller svensk-norskt projekt. Det finns alltså på andra håll i Norden ett starkt intresse av att detta inte reduceras till ett svenskt eller svenskt-norskt industriprojekt utan förblir ett nordiskt samarbetsprojekt. Självfallet hoppas man kunna dra fördel av de tekniska landvinningar vi kan göra i arbetet med Tele-X. Men det är faktiskt fråga om två olika projekt. Det är verkligen inte någon större brådska som karakteriserat den här frågan. Jag vill erinra om att när jag trädde till för fem och ett halvt år sedan så var vi fortfarande på utredningsstadiet, och där är vi ännu i dag. Men vi tar det ”halsbrytande” och för somliga politiker oerhört djärva steget att gå från en utredningsfas till en studiefas, som eventuellt kan leda till ett beslut om ett nordiskt satellitsamarbete.

Fru talman! De här två betänkandena diskuteras gemensamt, och det kommer att innebära att jag för min del kommer att behandla delar av dem litet växelvis, eftersom reservationerna går in i varandra. Det torde inte vara någon större hemlighet jag avslöjar om jag säger att den svenska industrin just nu rör sig med rätt stora svårigheter. Den regering som nu sitter har haft stora problem med att få industrin att investera, att över huvud taget ha i gäng en industriproduktion som svarar mot våra behov. Vi vet att allt detta är otillräckligt. Investeringarna har dragits ner mycket kraftigt under senare år, och man går och väntar på att någonting skall hända. Det kommer säkerligen att bli bättre, säger regeringen. Ja, det sade man för ett år sedan. Det säger man nu, och ingenting händer. Det blir ständigt bara fler arbetslösa och industriproduktionen dras ned. Vi från socialdemokratiskt håll säger att det inte kan vara en vettig politik att på det här sättet låta bli att göra någonting och bara konstatera att det är illa ställt. Det krävs mycket bestämda åtgärder för att få till stånd en bättre tingens ordning, få till stånd fler industriinvesteringar och få till stånd mera sysselsättning. Det gäller att utnyttja de resurser som landet har i form av arbetskraft, råvaror och även kapital för att få fart på näringslivet. Det sker inte av sig självt. På borgerligt håll tycks man ha uppfattningen att bara man inte har någon planering är allting bra. Frihet från planering är den bästa form av planering man kan tänka sig. Man litar helt och fullt på näringslivet och säger att det måste vara generella åtgärder inom marknadsekonomin som rättar till det hela. Ja, jag skall hålla med om att de flesta av åtgärderna måste ske inom marknadsekonomins ram. Det är riktigt. Men det måste också till generella åtgärder för att få i gång vissa former av industri. Vi pekar på vad det skulle betyda om vi fick fart på bostadsbyggandet. På energioch trafikområdet lägger vi fram förslag i olika motioner om mycket stora investeringar, som kunde sättas i gång omgående och ge människor arbete och inkomster så att efterfrågan inom hemmamarknaden ökades osv. Nej, säger de borgerliga, det kan vi inte göra. Marknadsekonomin, säger man sedan, och använder den som ett slags trollformel, skall lösa alla problem. Den skall klara allting. Det här tycker jag är ganska betecknande för skillnaden mellan det socialdemokratiska och det borgerliga sättet att se på frågorna om planering och selektiva åtgärder när det gäller att få i gång sysselsättningen i den mycket besvärliga situation vi befinner oss i. Det är självklart att sysselsättningspolitiska åtgärder kan utnyttjas temporärt för att hålla i gång svaga industrier. Men det får inte bli ett permanent tillstånd. Det gäller också att se till att man bevarar de industrier man har och inte bara fastnar för föreställningen att det är de nya fina industrierna, de nya produkterna, som skall rädda Sverige. De är bra att ha, men de kan inte i ett trollslag klara av problemen. Vi måste se till att få produktionen i gång i de industrier vi har, att utnyttja våra basindustrier, rationalisera vår produktion och ta till vara de möjligheter vi har att arbeta på det här sättet. Vi vill med detta säga att vi förutsätter att man också skall ha en näringspolitisk planering. De borgerliga vill inte ha någon sådan planering. Allra tydligast ser man det i behandlingen av industriverket. Man håller tydligen på att slakta industriverket, för att använda ett rått uttryck. Man tar inte enbart bort de delar som har med energin och mineralpolitiken att göra. Det är självklart, de delarna förs till andra verk. Man drar också ned personalstyrkan för branschprogrammen och för den kvarvarande industripolitiska delen av industriverkets satsning. Den dras ned med 15 man. Vi vill inte vara med om detta, utan vi yrkar i stället på att pengar skall anslås så att dessa 15 kan behållas. Vi vill ha ett uttalande som säger att vi inte ställer upp på de borgerligas försök att helt nedrusta industriverket och på det sättet skapa ännu sämre förhållanden än som nu råder. Vi måste ha en planering, vi måste veta vad vi gör. Vi vill inte vara med om att instämma i de borgerligas förslag till näringspolitik — deras näringspolitiska program. Det är verkligen inte svårt att avstå från detta. Vad är det för ett regionalpolitiskt program som de borgerliga lägger fram i propositionen? Jo, det är tre oförenliga ståndpunkter, vilket framgår om man läser näringsutskottets betänkande. Tre olika förslag som inte alls går ihop, men som tillsammans sägs vara borgerlighetens näringspolitiska program. Man är inbördes inte helt överens mellan de tre partierna. Därför kan man säga att det är tre oförenliga ståndpunkter ställda bredvid varandra och som gemensamt anges vara ett program. Det är ett något egendomligt sätt att skapa en näringspolitik. Jag övergår nu till att ta upp några delpunkter i reservationerna. Vi har under flera år föreslagit en strukturoch utvecklingsfond. Hela tiden har de borgerliga avstyrkt detta. Den behövs inte, anser de. Jag tycker att man i dag tydligare än någonsin kan se att en sådan fond behövs för att sätta in pengar i utvecklingsindustrier. Denna fond skulle kunna ta risker som bankerna inte tar i dag, och på det sättet skulle man kunna behålla och utveckla sysselsättningen. Vi yrkar därför på nytt bifall till vårt förslag om en strukturoch utvecklingsfond. Vi anser också att det nordiska industripolitiska samarbetet skötts alldeles för dåligt av den borgerliga regeringen. Man har inte utnyttjat de möjligheter som finns. Vi pekar särskilt på vissa områden där vi anser att ett mycket bättre samarbete skulle kunna komma till stånd. Det gäller framför allt teknisk forskning och utveckling, det gäller frågan om offentlig upphandling och det gäller även en rad andra områden. Vi anser att man måste försöka göra någonting åt detta för att få ett mer utvecklat nordiskt industriellt samarbete. Detta bör vara så pass intressant för regeringen att man borde kunna tillsätta en särskild ansvarig, t.o.m. en särskild statssekreterare i departementet som skulle arbeta med just dessa frågor. Vi vill att det skall uppställas villkor för att bidrag skall utgå till branschforskningsinstituten. För att ett branschforskningsinstitut skall kunna få dessa förmåner skall det finnas en representant med från facket. Om arbetsmiljöfrågorna skall klaras av får man lita till att facket är särskilt intresserat av att föra fram dessa frågor i forskningshänseende. Det är detta vi vill att man åstadkommer med detta förslag. Statens industriverk har begärt 52 milj.kr. för att fortsätta med de branschfrämjande åtgärderna, och det får en minskning med 2 milj.kr. Vi vill med detta som utgångspunkt ta upp ett resonemang om vissa insatser för Värmland. Det finns motioner från Värmland som pekar på det mycket bekymmersamma näringspolitiska läget där — både arbetsmarknadspolitiskt och på annat sätt. Det finns all anledning att ta upp flera av de motionerna. Vi vill ge utvecklingsfonden i Värmland 4 milj.kr. som skall satsas på särskilda branschfrämjande och industrifrämjande åtgärder. Man bör även satsa på ett intensivt samarbete mellan Värmland och vissa delar av den norska industrin, och vi yrkar därför bifall till dessa reservationer. På samma sätt har vi pekat på att man skall främja det nordiska industriella samarbetet och särskilt beakta gränsregionerna. I en motion från norra Älvsborg talas det om att man skulle behöva särskilda anslag för att hjälpa upp industrisamarbetet mellan detta område och Norge. Vi instämmer i att det vore mycket betydelsefullt om så skulle ske, men det måste vara regeringen som anslår de allmänna ramarna. Sedan får utredningarna och förslagen komma från de regionala myndigheterna. Men vi anser att detta också är ett vettigt förslag och att man bör göra detta experiment i Värmland, som ju har de största svårigheterna näst Norrbotten på arbetsmarknaden. Jag vill också nämna att det finns en punkt i detta utlåtande där vi har gått emot regeringens förslag. Regeringen vill nämligen i propositionen avskaffa hemmamatchningen, dvs. Investeringsbankens möjlighet att låna pengar till ett svenskt företag som konkurrerar med ett utländskt företag på den svenska marknaden när det gäller en speciell order. Om det kan visas på att detta utländska företag har så stora subventioner hemifrån att det helt enkelt kan slå ut det svenska företaget, skall Investeringsbanken kunna lämna vissa lån. Vi har härvid kommit till enighet inom utskottet, vilket är glädjande. Alla partier ställer här upp på att hemmamatchningen inte skall upphöra vid halvårsskiftet — som regeringen har föreslagit — utan anser att denna verksamhet bör fortsätta. Utskottet föreslår att för ändamålet anvisas ytterligare 2 milj.kr., eftersom det mesta kommer att löpa på nästa budgetår. Utskottet säger att regeringen kan återkomma i denna fråga med förslag på en avveckling av kreditstödet när det föreligger internationella överenskommelser som eliminerar behovet av stöd och det alltså finns sådana avtal med andra nationer som innebär att det inte utgår några subventioner från detta håll. F.n. finns inte detta idealtillstånd, och då bör enligt vår mening kreditstödet inte avskaffas. Detta är något som vi som sagt är överens om. Med det anförda — som får räcka vid denna timme — skall jag be att få yrka bifall till reservationerna 1-4 som är fogade till näringsutskottets betänkande nr 33 och till reservationerna 1-4 som är fogade till näringsutskottets betänkande nr 34.

Fru talman! Låt mig börja med att slå fast att få länder är så beroende av omvärlden när det gäller handel och industriell utveckling som just Sverige. Trots att vårt land bara har 0,2 96 av världsbefolkningen står vi för 1 90 av världsproduktionen och hela 1,6 76 av världshandeln. Det torde därför vara en självklarhet att vi bedriver en näringspolitik där marknaden, dvs. konsumenten här hemma och i vår omvärld, får bestämma produktionsinriktningen. Man kan då fråga sig: Var finns den största kompetensen att bedöma hur marknaden här hemma och utomlands kommer att utvecklas? Jag tycker att svaret är ganska lätt: det finns i de enskilda företagen. Det finns inte i statlig, kommunal eller fackföreningsbyråkrati. Företagen är de yttersta känselspröten i en konsumentstyrd efterfrågan. Uppfyller man inte konsumentens önskemål, måste man ställa om produktionen eller också slås man obönhörligen ut — sådana är ekonomins lagar. Vi har här i landet prövat på stora statliga näringspolitiska satsningar och nödgats konstatera att så gott som samtliga av dessa satsningar lett till omfattande förluster och problem. Oavsett politisk tillhörighet måste vi slå fast att den svenska välfärden vuxit fram tack vare enskilda initiativ och fri konkurrens. En fortsatt positiv utveckling förutsätter att marknadsekonomin stärks — den marknadsekonomi som utskottets ordförande Ingvar Svanberg nyss i litet förnedrande ordalag talar om som något slags trollformel. Fri konkurrens driver fram effektivare produktionsmetoder och billigare och bättre produkter. Därtill leder enligt denna uppfattning en fri konkurrens också till god hushållning med tillgängliga resurser. Tyvärr finner jag att socialdemokraterna vill införa ett system som direkt straffbeskattar de lönsamma företagen, dvs. företag som klarat sig väl i internationell miljö därför att de varit förutseende nog att anpassa och planera produktionen efter konsumentens önskemål. Tyngdpunkten i den svenska exporten utgörs i dag av verkstadsprodukter. Deras andel har ökat till ca 45 90 av det totala exportvärdet. Råvarornas andel har sjunkit till ca en sjundedel från att ha utgjort nära hälften av exporten i början av 1950-talet — just som en följd av den allt längre drivna förädlingen inom industrin. En konsekvensanalys som Sveriges verkstadsförening gjort visar att närmare tre fjärdedelar av de 900 milj.kr. som enbart verkstadsindustrin 1980 skulle ha betalat, om vi haft löntagarfonder, var vinstdelningsavgifter. De mest framgångsrika företagen hade fått de största pålagorna, vilket på ett oroväckande sätt minskat företagens möjligheter till investeringar och ny sysselsättning. På den punkten ger jag ett svar till Ingvar Svanberg som konstaterade att investeringarna har varit för små. Det har de varit, men en bidragande orsak till detta är — det kommer vi inte ifrån — hotet om löntagarfonder. Det är ju inom verkstadsföretag — för att ta dem som exempel — med mer än 15 2 avkastning av eget kapital som de största investeringarna sker. Under perioden 1975-1980 investerade dessa företag för 36 500 kr. per år och anställd, vilket var fyra gånger så mycket som gällde för övriga företag i verkstadsindustrin. Detta exempel tycker jag på ett utmärkt sätt illustrerar vikten av att vi i Sverige driver en näringspolitik på marknadsmässiga villkor. Det skall vara en näringspolitik där företagen själva får bestämma över investeringar och marknadsbeslut. Alternativet till detta är naturligtvis en socialistisk planekonomi som bygger på byråkratiska beslut och selektiva insatser. Ingvar Svanberg har för en stund sedan med olika exempel markerat detta. Jag tycker att det är bra att socialdemokraterna nu alltmer visar att den hyllning till marknadsekonomin som då och då framförs i löntagarfondsdebatten inte är särskilt ärligt menad — det är mera ett spel för gallerierna. Nu förordas öppet en satsning på en selektiv industripolitik — en direkt påverkan på det enskilda företaget. Till detta skall då läggas, som också nämnts här, kraven på en strukturfond med majoritet av politiker och fackliga representanter samt på kollektiva löntagarfonder som är styrda av facket. Den fråga som man ställer sig i dag är: Har socialdemokraterna inte tagit någon lärdom av hur illa det gått med de statliga satsningarna, dvs. med byråkratiska beslut, byggda på politiskt önsketänkande, i stället för beslut fattade i det enskilda företaget mot bakgrund av vad marknaden kräver? Förskräcker inte spåren från länder som prövat på den stelbenta byråkratiska ekonomiska process som kallas planhushållning och som nu i strid mot socialistiska och kommunistiska dogmer styr över mot mer enskilt ägda och drivna företag och en marknadsstyrd produktion? Jag tycker att utskottets ordförande visar en väldigt stark övertro på de statliga företagen. Ser man litet på vad de har inneburit för Sverige, tror jag att man får en något annan uppfattning. En ljusglimt i hyllningen till den selektiva politiken och tron på politikers och byråkraters oöverträffade förmåga att styra företagen noterar jag dock. Jag citerar ur näringsutskottets betänkande nr 34: ”Man måste emellertid vara klart medveten om att det vore orealistiskt att räkna med en så snabb tillväxt i ”framtidsbranscherna'-— —.” Det var inte länge sedan socialdemokraterna klankade på industrin för att denna inte satsade på s.k. nischer och diffusa framtidsbranscher. Marknadsekonomin är en ekonomi som styrs av de många. Jag markerade nyss vilken betydelse för insatser som konsumenternas önskemål har. Det gäller en ekonomi där företagen måste stå med bägge fötterna på jorden för att överleva. I en sådan ekonomi måste — det vill jag upprepa — konsumenternas önskemål tas till vara. Därför är utvecklingen i de länder som hyllar denna princip snabbare än i andra länder. Vad som behövs i dag är åtgärder som stärker marknadsekonomin. Dessa åtgärder bör vara generellt utformade. Erfarenheterna från 1970-talets selektiva stödpolitik är dystra. En ökad lönsamhet i företagen är i dag nödvändig om företagen skall våga satsa. En ökad lönsamhet bidrar till att generera riskkapital. Från att under 1960-talet ha legat på ca 40 96 ligger nu soliditeten i börsföretagen på 25 96. Med tanke på den snabba utvecklingen borde soliditeten i dag ligga högre än på 1960-talet. Men en näringspolitik med generella åtgärder måste också bedrivas, om vi skall kunna upprätthålla konkurrensneutralitet mellan stora och små företag. Den selektiva stödpolitiken har ensidigt gynnat storföretagen, vill jag påstå, precis som LO/SAP:s förslag till löntagarfonder kommer att göra. Här föreslår man alltså med berått mod att de mindre företagen skall avstå i runt tal 2 miljarder kronor till löntagarfonder, som i huvudsak skall satsa dessa i storföretagen. Det är den omvända Robin Hood-modellen. Man tar från de små och ger till de stora. Därtill kommer att de små, expansiva företagen drabbas extra hårt av övervinstdelningen i LO/SAP-förslaget, då de ofta har ett litet eget kapital — en sak som f. ö. Kjell-Olof Feldt har uppmärksammat de senaste dagarna. Nej, fru talman, vi måste här i landet bedriva en näringspolitik som uppmuntrar till egenföretagande och nyföretagande, ty det är här möjligheterna finns till ökad sysselsättning i näringslivet. De mindre företagen utgör också en avgörande faktor för att stärka konkurrensen i en samlad marknadsekonomi. Regeringens andras.k. småföretagarproposition var ytterligare ett steg på vägen för att underlätta situationen för de mindre och medelstora företagen.

På ett område tvingas jag emellertid konstatera att en viktig bit saknas som vi moderater länge eftersträvat, nämligen ett avskaffande av förmögenhetsskatten på kapital som arbetar i familjeföretag. Det skäl som anförs mot att avskaffa förmögenhetsskatten på kapital som arbetar i familjeföretagen, nämligen den s.k. fördelningspolitiska effekten, måste enligt oss moderater ställas mot de positiva sysselsättningseffekter och den framtidstro som skulle uppstå i dessa företag. Det måste betraktas som orimligt att nya taxeringsvärden skall dränera annars expansiva familjeföretag på investeringskapital i tider när investeringarna sjunker. Socialdemokraternas inställning i denna fråga säger det mesta om deras inställning till familjeföretagen. De föreslår nämligen en förmögenhetsskatteskärpning i kombination med skuldrevers till staten om förmögenhetsskatten inte kan betalas. Det är inte att undra på att socialdemokraterna inte behöver ha tvångsemissionskrav på familjeföretagen i sitt löntagarfondsförslag. Så här socialiserar man ju företagen ändå. Fru talman! En förutsättning för en näringspolitik, byggd på marknadsekonomin, är ett minimum av selektiva insatser och ett användande av generella stimulansåtgärder. Detta är ett gammalt moderat krav, som jag ber att få upprepa avslutningsvis. Endast genom en sådan politik kan konkurrensneutralitet företagen emellan upprätthållas och konsumenterna få det avgörande inflytandet på vad som skall tillverkas och säljas. Endast i länder som använder sig av det marknadsekonomiska systemet har industrin uppnått en konkurrenskraft som motsvarat köparens önskemål. Detta är värt att notera. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till hemställan i näringsutskottets betänkanden 1981/1982:34 och 33.

Den största kompetensen att avgöra vad som behövs har företagen och inte samhället. Ja, regeringen tror verkligen på näringslivet till 190 26. Den tror helt på att näringslivet skall klara allting. Men jag har en mycket bestämd känsla av att näringslivet inte tror på regeringen — det visar hela utvecklingen på industriområdet. Marknadsekonomi är bra som test på vad som går att sälja. Men vi måste ju ha en marknadsekonomi där samhället kan vara med och styra. Vi måste få litet balans i resonemanget, Erik Hovhammar. Vi har ett typiskt exempel. Industriminister Åsling gjorde av med 32 miljarder, säger industristödsutredningen, under sitt första år för att klara en produktion i det här landet. Nu har han inte ett öre att göra någonting med. Var finns balansen? Man måste från samhällets sida ha möjlighet att gå in och klara sysselsättningen i en svår tid. Man kan inte vänta att de enskilda företagen skall kunna göra det i alla sammanhang. Så anklagar Erik Hovhammar mig för att jag inte har dragit några lärdomar av vad som har hänt. Men vilka lärdomar har han dragit av allt det elände som har kommit de senaste åren? Jag är helt övertygad om att 1980-talets industripolitik måste innebära en samverkan mellan företagen, facken och samhället — och inte en ohämmad strid. Det måste bli en samförståndslösning om vi skall kunna komma upp ur den vågdal där vi är f. n. Det finns inte plats för bombastiskt tal om att nu vet företagen allt vad vi skall göra. Nu finns det bara plats för en samverkan mellan företag, samhälle och anställda för att kunna skapa en bra näringspolitik framöver. Det är så det ser ut, Erik Hovhammar.

Fru talman! Ingvar Svanberg säger att vi skall vänta på det här med löntagarfonder, det är ingenting som man behöver diskutera i en riksdagsdebatt i dag. Jag tycker tvärtom. Löntagarfonder eller, som jag brukar kalla dem, kollektiva fackföreningsfonder, är måhända valrörelsens största fråga. Det är en fråga som svenska folket skall ta ställning till den 19 september. Då måste vi väl beröra den och nu markera vår inriktning. Jag vet att socialdemokraterna i dag är mycket bekymrade över att man har lagt fram ett sådant förslag. Kjell-Olof Feldt återkommer nästan varannan dag och säger att det och det skall vi ändra på, det här är inte så farligt. Man hoppar från tuva till tuva. Snart måste man bestämma sig. Det allra bästa vore om ni drog tillbaka det här förslaget, det skulle vara den absolut bästa reformen i detta sammanhang. Näringslivet tror inte på borgerliga politiker, säger Ingvar Svanberg. Med den erfarenhet jag har av speciellt småföretagarproblematiken — och av mitt umgänge med småföretagare — kan jag väl säga att småföretagarna och näringslivet har mycket liten tilltro till socialistisk politik och planhushållning, eftersom en sådan politik innebär nya skatter, nya pålagor. Till detta kommer — jag upprepar det, fru talman — hotet om kollektiva fackföreningsfonder. Det är anledningen till att näringslivet i dag inte kan hysa tilltro till socialdemokratisk politik. Jag vill gärna inför denna församling bekräfta detta. Visst har vi svåra tider. Men Ingvar Svanberg, som är en förnuftig man i många avseenden, vet också att inte minst trepartiregeringen har gjort mycket i fråga om att backa upp krisbranscher. Det gäller stål, varv, teko och många andra branscher som vi har behandlat just i näringsutskottet. Vi har haft och har en oljekris osv. Nog har det gjorts goda insatser. Men vi behöver göra ännu mer. Om vi skall kunna göra det, så är förutsättningen att vi har ett aktivt och fungerande näringsliv. Och det näringslivet skall vara uppbyggt på enskild företagsamhet och marknadsekonomi.
Fru talman! Det är ganska nöjsamt att höra på Erik Hovhammar. I sitt första anförande säger han att vi endast behöver generella åtgärder, inga selektiva åtgärder — selektiva åtgärder är socialism och löntagarfonder. Nu står han och säger som avslutning på sin andra replik, att vi behöver mycket mer av selektiva åtgärder, alltså den typ av politik som industriminister Åsling bedrev med de 32 miljarderna men nu anklagas för att ha använt. Vilketdera gäller? Skall det vara selektiva eller skall det vara generella insatser? I övrigt talar Erik Hovhammar om löntagarfonder! Ja, vad skulle han eljest tala om? Det är ju det enda han kan tala om. Det är detta han vill spela upp till någonting förfärligt märkvärdigt. Erik Hovhammar påminner mig osökt om den gamle lektorn i historia som inte talade om någonting annat än Karl XII. Så skulle hans elever upp i historia i studentexamen. De var rent förtvivlade och sade: Hur skall vi klara det här? Vi kan ju bara Karl XII. Var inte ängsliga, pojkar, sade lektorn. Med två snabba frågor kommer jag att vara inne på Karl XII, vad de än vill höra om. Det är på liknande sätt med Erik Hovhammar. Vad han än talar om — med två enkla satser är han inne på löntagarfonder. Försök att variera det hela litet, Erik Hovhammar, och skräm inte bara för löntagarfonder!
Fru talman! Efter 44 års socialdemokratiskt styre var det nödvändigt för trepartiregeringen att göra insatser — Ingvar Svanberg får gärna kalla dem selektiva — när det gäller de branscher jag nyss nämnde. Det rör sig om branscher vilkas problem Ingvar Svanberg och jag i näringsutskottet har tagit del av: stålet, varven, teko och några till. Då har vi i stort sett varit överens. Men rent allmänt säger vi från moderata samlingspartiet att det behövs generella åtgärder som verkar över hela fältet. Det är vår näringspolitik, och den har vi gett uttryck för i motioner och i andra sammanhang dokumenterat, inte minst här i riksdagen. Jag förstår — det vill jag säga än en gång — att det här med löntagarfonder eller fackföreningsfonder är en öm tå för socialdemokraterna. Men jag kan lova min vän Ingvar Svanberg att vi från vårt partis sida, från moderaternas sida, skall så mycket vi kan före valet upplysa det svenska folket om vad kollektiva fackföreningsfonder innebär. Jag tror att det är ett budskap som kommer att vinna respons. De senaste SIFO-undersökningarna visade ju att det var bara 15 96 av svenska folket som var för era s.k. löntagarfonder, och av LO-medlemmarna var det 30 20 som var mot samma fonder. Det tycker jag är ett gott betyg åt det svenska folkets sätt att uppfatta löntagarfonderna.

Jag får meddela att på morgondagens föredragningslista uppförs socialförsäkringsutskottets betänkande 15 främst bland två gånger bordlagda ärenden. Det har kommit till min kännedom att vissa försäkringsnämnder är tveksamma till de nuvarande bestämmelserna vad gäller inkomstberäkning vid fastställande av hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension.